Herr talman! Före middagsrasten berättade Nils T Svensson att det pågår en hel del internationellt arbete när det gäller miljöfrågor. Det är ju bra, och det är också bra att man redan uppnått några första delmål. Det har tydligen också gått bra att nå sådana överenskommelser på internationell nivå utan att Sveriges riksdag har behövt uppge sin handlingsfrihet. Herr talman! Många tycker nog att jag är väldigt grön här i riksdagen, och det är ju helt riktigt. Men jag har ändå hunnit lära mig att man avslår motioner med hänvisning till att utredningar och annat förberedelsearbete pågår. Vad jag ännu inte förstått är varför man inte skall göra på samma sätt när regeringen kommer med förslag på ett område där man ännu inte är färdig för ett ställningstagande. Jag tycker att vi skall låta frågan om avskaffande av rätten att införa exportförbud vila till dess att trygga internationella avtal på miljöområdet är klara och till dess problemet med kärnkraftsavfallet är löst — och det lär dröja, herr talman! USA förklarade ju häromdagen att det problemet inte är löst och att man inte ser någon lösning. Kanske har jag, herr talman, gjort en enkel sak alldeles för svår. Låt mig då ställa två enklare frågor för att vi skall få veta vart Sverige är på väg. Skall riksdagen steg för steg minska Sveriges suveränitet och riksdagens rätt att stifta lagar? Om svaret är ja — i så fall varför? Den andra frågan är kanske ännu enklare: Skall Sverige ha rätt att ha exportförbud på kärnkraftsavfall? Jag är förstås intresserad av att få svar på dessa frågor.

Herr talman! Krister Skånberg menar att regeringen inte är färdig. Redan när vi diskuterade frihandelsavtalet med EG i början av 1970-talet framförde Sverige önskemål om det som nu tas upp i detta tilläggsprotokoll. Detta önskemål har alltså funnits länge på svensk sida. När det gäller överstatlighet och beslutanderätt finns det på första sidan i utrikesutskottets betänkande ett svar på denna fråga: ”Proceduren blir som den redan tillämpas enligt frihandelsavtalet. Således skall svårigheter föran ledda av exportförbudet anmälas till den blandade kommittén för undersökning. Hotet om en bristsituation skall påvisas genom lämpliga kvantitativa och prismässiga indikationer. Den blandade kommittén kan fatta de beslut som erfordras för att svårigheterna skall upphöra. Om inte sådant beslut har fattats inom trettio dagar får exportlandet införa lämpliga temporära åtgärder.” Det är alltså fråga om ett mellanstatligt samarbete och inte om att föra över några beslut på det sätt som Krister Skånberg menar. Som svar på Krister Skånbergs andra fråga kan jag hänvisa till att kammaren i dag på förmiddagen i den näringspolitiska debatten ägnade stort utrymme åt frågan om kärnkraftsteknologin. Den debatten tycker jag därför inte att vi behöver upprepa nu.
Herr talman! Jag sade inledningsvis att miljöpartiet inte alls har någonting emot att man tar bort exportförbudet när det gäller icke-metallskrot. I den avgränsade sakfrågan har vi alltså ingen annan uppfattning än regeringen. Däremot vänder vi oss mot denna generalisering, dvs. att man skall avstå från möjligheten att senare införa exportförbud, om behov härav uppstår. Jag kan inte förstå varför riksdagen inte skall behålla sin handlingsfrihet.

Men dessa avtal är ännu inte färdiga — det föreligger hittills endast delresultat. Jag kan då inte förstå varför Sverige inte skulle behålla rätten att när det är påkallat skydda miljö, hälsa och liv utan att för den skull behöva åberopa några speciella undantagsbestämmelser. Jag förstår så att säga inte vitsen med det hela. Det är det som är mitt problem, herr talman.
Herr talman! Problemet är kanske för stort för Krister Skånberg! Som jag redovisade finns det ett flertal skyddsklausuler som kan användas i sammanhanget. Vi har ett väl utbyggt regelverk, och hur detta hanteras redovisade jag tidigare. Det handlar om relationerna mellan de avtalsslutande parterna, dvs. mellan Sverige och EG. Sedan har vi i sammanhanget fört en annan debatt, nämligen om den mer globala frågan om miljöfarliga produkter — miljöfarligt avfall och annat. Den frågan kom att tas upp i detta betänkande på grund av att den behandlas i en motion. Utskottet ansåg då att det var viktigt att redovisa vad som pågår på det internationella planet. Det gjorde utskottet mycket utförligt i ett betänkande för ett år sedan. Det betänkandet är värt att studeras, för det ger en bra redovisning av allt det arbete som pågår. Jag tror därför att det inte behöver vara så stora problem för Krister Skånberg, om han vid sidan av allt annat han håller på med också har tid att studera den här problematiken litet närmare.
Herr talman! Jag tycker att Nils T Svensson förenklar det hela.

Inte bara jag utan många andra är rädda för att vi här har hamnat i en fälla och att det inte går att uppnå dessa mål på en gång, bl.a. därför att EG redan har fattat många av dessa beslut. I Danmarks fall har det visat sig att det faktisk innebär att man måste backa på en rad områden. Jag tar ett enda exempel för att åskådliggöra vad jag menar. Världshälsoorganistionen har klassat ett antal ämnen som cancerogena. Mycket färre ämnen står på EG:s lista, och förvånade danskar tvingades observera att ämnen som den ena dagen varit klassade som cancerogena i Danmark den andra dagen plötsligt blev ofarliga på grund av ett administrativt beslut i Bryssel. Det är ju helt fantastiskt, herr talman.
Herr talman! Vi diskuterar inte EG-frågan nu, utan det vi diskuterar är ett betänkande som handlar om att vi skall godkänna ett tilläggsprotokoll till det frihandelsavtal vi har med den Europeiska ekonomiska gemenskapen. De problem som Krister Skånberg nu kom in på får vi ta upp en diskussion om vid ett tillfälle då det är lämpligt och står på dagordningen.

Herr talman! För att visa att detta faktiskt var ett problem nämnde jag ett exempel. Det är alldeles riktigt att det kanske är förfärligt känsligt att ta upp den problematiken nu. Men det är inte vårt problem. Det visar bara att det här är en fråga som har fått en alldeles för enkel behandling, och att man ryggar för sanningen, att det är väldigt svårt att både ha kakan och äta den. Det är vad Sverige försöker göra när det gäller de här frågorna.

Herr talman! En av de frågor som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 18 är ändringar i tulltaxelagen, och det är fråga om att permanenta tullsatserna för färska äpplen och päron och att ta in dessa tullsatser i tulltaxelagen. Folkpartiet välkomnade att regeringen avvecklade importreglerna för äpplen och päron, men vi var inte nöjda när man i stället införde tullar för dessa varor under en viss del av året. Herr talman! Folkpartiet har inte ändrat åsikt i denna fråga sedan förra året. Vi har alltid arbetat för frihandel. Vi motsatte oss att tullen infördes och är fortfarande motståndare mot denna tull. Alla former av handelshinder fördyrar för konsumenterna. Det är obestridligt att en tull, på 25 öre eller upp till 2:50 kr. per kilo, gör att frukten blir dyrare för konsumenterna. Det är nyttigt att äta frukt, och då är det givetvis bra att priserna sänks. Herr talman! Inom folkpartiet är vi självfallet medvetna om att en avveckling av tullen kommer att medföra påfrestningar för den svenska fruktodlingen, och vi har därför i reservation 1 föreslagit att de fruktodlare som drabbas bör få stöd genom riktade åtgärder. Åtgärderna borde egentligen beslutas nu, men skäl talar för att ett sådant beslut samordnas med det allmänna livsmedelsbeslut som riksdagen väntas fatta nästa år. Då måste vi också ta ställning till hur liknande omställningsproblem på andra områden skall lösas. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Skall vi ha en svensk fruktodling i framtiden? Enligt tidningsuppgifter i dagarna skall Sveriges största fruktodling läggas ned; företaget klarar inte konkurrensen från den importerade frukten. Det är den här problematiken som detta betänkande och denna diskussion egentligen handlar om, fastän det kan tyckas som om det formellt rör sig om ett tämligen enkelt bekräftande av ett riksdagsbeslut från förra året. Det var nämligen för ett år sedan som riksdagen beslutade att det traditionella sättet att stödja den svenska fruktodlingen i förhållande till den importerade frukten skulle bytas mot ett nytt system, där den inhemska fruktodlingen i stället skyddas genom tullar. Det nya systemet var inte någonting som vi själva hade räknat ut här i Sverige, utan det var en effekt av internationella förhandlingar och överenskommelser. Som tidigare talare har sagt, har detta ställt den svenska fruktodlingen inför stora problem. Vi har därför från vpk krävt att det skall göras en analys av effekterna av den förändrade politiken. Jag finner det mycket märkligt att vi inte har kunnat få gehör för denna motion. Vad är man rädd för skall 121 bli resultatet av en sådan här analys? Måste det inte vara ett gemensamt intresse att se hur denna förändring faktiskt påverkar den svenska fruktodlingen? När man har sett det har man sedan att ta ställning till om någon svensk fruktodling skall vara kvar och därefter besluta vilket stöd en sådan fruktodling behöver. Man kan naturligtvis också fråga: Är det någon mening med att ha en svensk fruktodling? Är det någon sorts storsvensk nationalism att det absolut måste vara svenska äpplen och päron som vi äter? Går det inte lika bra med importerade? Ja, i princip skulle det kunna gå lika bra. Det är inte automatiskt så att det är bättre att äta svensk mat än att äta utländsk, men det handlar om kvaliteten på frukten, om att de äpplen och päron som vi importerar inte är lika som den vi kan producera här. Det är inte samma sorter, utan våra sorter finns bara här och är värda att bevara för att behålla den stora genetiska variationen. Det handlar också om odlingsmetoderna, om vilka bekämpningsmedel som tillåts. I USA, där man numera har ett starkt och växande medvetande om livsmedelskvalitet, tillåter man inte vissa bekämpningsmedel på den frukt som skall säljas i landet, men man tillåter att samma medel används på den frukt som exporteras till andra länder, t.ex. till Sverige. Det är alltså fråga om vilken kvalitet de svenska konsumenterna har rätt att kräva på den frukt som vi skall äta. Det är därför som det är så viktigt att värna om den svenska fruktodlingen. Den har naturligtvis andra kvaliteter också, som att den fyller en funktion ur sysselsättningssynpunkt och för bevarandet av de genetiska variationerna, som jag sade tidigare. Därför är det också mycket viktigt att vi ställer samma krav på den frukt vi importerar som på den frukt som produceras i landet. Tyvärr har vi inte heller lyckats få gehör för det kravet i utskottet, men jag hoppas att vi får det här i kammaren. När livsmedelslagstiftningen i våras genomgick en hel del förändringar genom beslut här i riksdagen infördes också förändringen att konsumentintresset skulle kunna vara ett tungt vägande skäl när regeringen eller myndighet som är utsedd av regeringen beslutar om importrestriktioner. Den förändringen i lagen möjliggör att större hänsyn tas till den typ av livsmedelskvalitetsaspekter som jag har nämnt. Därför, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 3. Jag vill även yrka bifall till reservation 4, trots att det inte framgår av betänkandet.

Herr talman! Tulltaxelagen gäller hur vi förhåller oss till andra länder i världen. Jag vill påstå att utskottets majoritet i det här fallet har tänkt mycket mer på vårt eget välbefinnande än på världens välbefinnande. Ta först detta att vi finner att det förgiftar vår natur när vi använder vissa bekämpningsmedel! Då är konsekvensen klar: vi förbjuder dem. Våra fruktodlare får anpassa sig, och vi får hjälpa dem med detta. Samtidigt — och det är detta som är det oerhörda — tillåter vi import av frukt, äpplen och päron som är odlade just på det viset, bara inte frukten är giftig när den kommer till tullen. Att andra länder förgiftar sin natur för att — Prot. 1989/90:45 odla frukt som exporteras till oss bryr vi oss fortfarande inte om. 13 december 1989 Jag har dock med ett visst hopp noterat en mer förstående behandlingav. ZI problemet än tidigare. Det gäller både jordbruksutskottets yttrande och skatteutskottets skrivning. Man tänker ta upp frågor av etisk innebörd i GATT-förhandlingarna, och till dem måste höra den här exporten av miljöförstöring som vi bedriver genom våra nuvarande former för fruktimport. Dock tycker jag att skatteutskottet gör fullständigt fel i att instämma i jordbruksutskottets rädsla för att vidta åtgärder från Sveriges sida. Man är rädd för att det skall störa förhandlingarnas gång. Det är precis tvärtom: genom att gå före med gott exempel kan vi visa de övriga GATT-länderna vad det egentligen är fråga om. Sverige måste tala om vad vi tycker om ekologisk dumpning. Det finns alltså mycket liten insikt om sådana här saker i andra länder, och det är därför som vi måste säga vår mening. I fråga om tullfriheten för import av viss kordväv hoppas jag att regeringen & f något åt problemet, efter det att utskottet har gjort ett tillkännagivande if. igan. Det gäller att man inte skyddar utländsk industri mot svensk konkurrens genom ett tullskydd som är negativt. Men jag hoppas som sagt att någonting sker. Därför har jag bara avlämnat ett särskilt yttrande i den frågan. Sedan kommer det tredje problemet, och det är TEDIS-programmet. Det är en fråga av internationell betydelse. TEDIS-programmet är alltså ett datorprogram som underlättar kommunikation och handel. Samarbete av den här typen är vi mycket positiva till inom miljöpartiet de gröna. Datatekniken har en mängd goda egenskaper som vi helhjärtat stödjer: den bidrar till förbättrad kommunikation mellan människor, den ökar kunskapen om vad som pågår i andra delar av världen och den ökar förståelsen för andra folk. Vårt memento här gäller att det är något som saknas i samarbetet. Det som saknas är mer än hälften av jordens länder. TEDIS-systemet gäller EG och EFTA länderna, alltså bara de länder som redan har god utveckling och gott samarbete. Andra länder står utanför. Detta kan leda till att skillnaderna mellan de länder som är innanför murarna och de som är utanför blir allt större. Utvecklingen är farlig. Den är farlig för hela världen. Alla ansträngningar måste göras för att ge den här typen av projekt vidaste möjliga spridning. Återigen uttrycker skatteutskottet denna klädsamma men opassande blyghet: vi är inbjudna av de ”stora grabbarna”, och då kan vi alltså inte ta några egna initativ. Vad är nu detta för prat? Sverige bör trycka på för att vidga samarbetet över hela världen, och den här kammaren kan börja med det genom att rösta för reservation 4 i moment 6 b. Gör så! Jag yrkar bifall till nämnda reservation.

Herr talman! Den här frågan om import av äpplen och päron har ju varit föremål för överläggning många gånger här i kammaren och har ofta blivit mycket livligt diskuterad. I det nu aktuella betänkandet från skatteutskottet tillstyrks regeringens förslag om att med stöd av riksdagens tidigare bemyn 123 digande fastställda förhöjda tullsatser för färska äpplen och päron skall permanentas och införas i tulltaxelagen. Betänkandet behandlar också frågan om tullfrihet vid import av gummibehandlad kordväv och syntetiska fibrer. Vidare tillstyrker utskottet bemyndigande att medge tullfrihet för varor som inte eller i endast ringa omfattning tillverkas i Sverige. Slutligen tillstyrker utskottet en svensk anslutning till EG:s s.k. TEDIS-program. I anslutning till regeringsförslaget, alltså propositionen, har fem motioner väckts. Vid utskottsbehandlingen av ärendet har fogats fyra reservationer till betänkandet. Utskottet tillstyrker propositionen 1989/90:24 med den enda avvikelsen att såvitt gäller frågan om import av kordväv gör utskottet med anledning av propositionen och motionerna ett tillkännagivande. Motiveringen är den att det är otillfredsställande att få snedbalans i tullförhållandet för dessa varor. Under den korta tid jag har till mitt förfogande skall jag kommentera reservationerna. I reservation 1 uttalar folkpartiet sin tillfredsställelse över att importregleringen för äpplen och päron nu avvecklas, men vänder sig mot att regeln ersätts med förhöjda tullar, vilket strider mot både konsumentintressen och strävan mot ökad fri handel, och anser att de förhöjda tullsatserna för äpplen och päron därför bör avvecklas. De omställningsproblem som kommer att bli följden härav skulle lösas med riktade åtgärder i stället. Folkpartiet föreslår att dessa åtgärder skall samordnas med det livsmedelspolitiska beslut som riksdagen väntas fatta under våren 1990. Det är inte uteslutet att den aviserade propositionen om livsmedelspolitiken kommer att behandla omställningsåtgärder av olika slag. Jordbruksutskottet som avgivit yttrande i dessa ärenden anser att det vid detta tillfälle inte finns någon anledning att göra något särskilt uttalande. Tullsatserna är nu det enda instrumentet för att motverka risken för en kraftig reducering av svensk fruktodling. Vi får också räkna med att tullavgifterna genom GATT förhandlingarna i framtiden kommer att minska. I reservation 2, som centern, vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet de gröna står bakom, begärs en analys av de effekter som beslutet angående slopandet av importregleringen kan få för fruktodlingen. Riksdagen har ju tidigare fattat beslut om stöd för bl.a. strukturåtgärder inom ramen för ett anslag om 12,5 milj.kr. som skall gälla under åren 1989 till 1991. Vidare framgår av jordbruksutskottets yttrande i den här frågan att jordbruksministern har för avsikt att anordna ett möte med representanter för fruktodlarna för fortsatta överläggningar om medelsbehov vad gäller omställningsåtgärder inom fruktodlingen. Av den anledning är det fullt i sin ordning att vi avvaktar dessa överläggningar. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. I reservation 3 tar man ju upp frågan om att samma krav skall ställas vid import som de krav som ställs den inhemskt odlade frukten. Kontrollen skall även gälla frukt som ger upphov till mätbara restsubstanser, står det i reservationen. För att kort kommentera den reservationen kan jag säga att så länge de svenska kraven på slutprodukten är uppfyllda har vi ingen möjlighet att förhindra import. Denna fråga är mycket omfattande beskriven av både skatteutskottet och framför allt jordbruksutskottet. Jag tror att den här frågan är tryggad genom den livsmedelslagstiftning vi har i det här landet. Att det skulle finnas anledning att beröra frågan på det sätt som reservanterna = Prot. 1989/90:45 har gjort har jag svårt att förstå. Till att börja med gäller frågan nu endast 13 december 1989 tullsatserna. Den större frågan skall behandlas senare, i ett annat och mer =S G övergripande sammanhang. När det gäller reservation 4 vill miljöpartiet att riksdagen skall begära en undersökning av hur TEDIS-programmet skulle kunna utvidgas till att omfatta länder i hela världen. Sveriges deltagande i det här programmet har kommit till stånd sedan EG inbjudit EFTA-länderna att delta i datasamarbetsprogrammet.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

Herr talman! Jag vet inte om Torsten Karlsson läste fel eller missförstod texten. Det står faktiskt i reservation 3 att även sådan frukt som inte ger upphov till mätbara rester skall beaktas. Det är alltså fråga om ekologisk dumpning. Att vi inte skall ha giftig frukt i Sverige är en fråga som är väl utredd. Frågan handlar om att vi inte skall tillåta markförstöring och förgiftning av luft i andra länder som odlar frukt för vår konsumtion. Detta kallas för ekologisk dumpning eller export av miljöförstörelse. Det är ett viktigt problem, och jag tycker inte att man kan komma ifrån det så lätt som att säga att man inte förstår problemet, för det är mycket allvarligt. Det andra problemet har också internationell karaktär, det s.k. TEDIS programmet. Jag kände nästan ett samtycke om att detta är en viktig sak, men från Torsten Karlsson fick jag sedan höra att vi inte kunde ta upp frågan därför att vi var inbjudna till förhandlingar av EG och EFTA. Men det kan vi visst göra, och om Sverige inte självt kan göra det, så kan ju Sverige skjuta på så att de andra organisationerna ser hur man kan utvidga sådant samarbete också till tredje världen.
Herr talman! I betänkandet får man inte något riktigt svar på varför det inte finns någon beredvillighet att göra en analys av vad som har hänt med den svenska fruktodlingen efter förra årets beslut. Och av Torsten Karlsson fick vi heller inget sådant svar. Det är naturligtvis mycket bra att man har diskussioner med representanter för fruktodlarna och tillsammans med dem diskuterar behovet av stödåtgärder, men en förutsättning för en sådan diskussion borde ju vara att man skaffar sig en analys av hur utvecklingen faktiskt ser ut. Jag måste säga att jag nästan får misstanken att man är litet rädd för att göra en sådan analys. Den kanske skulle säga en hel del om hur utvecklingen över huvud taget ser ut, när vi nu i allt högre grad går in för en avreglering och ökad import av inte bara frukt utan livsmedel över huvud taget. Man är kanske rädd för att resultatet av analysen skulle visa att detta faktiskt ir 2 bär stora hot mot den svenska produktionen. Vill man i så fall inte veta om det förhåller sig på det sättet? Saken är ju den att det är bättre att vi skaffar oss kunskaper, så att vi vet 125 vad vi har att förhålla oss till, även om de fakta som vi får reda på inte är så behagliga. De kan ju leda till att vi måste ompröva våra ställningstaganden. Jag kan heller inte förstå vad som är så speciellt när det gäller livsmedel och jordbruksprodukter. Varför skall man inte kunna ställa ganska specificerade krav på de produkter man importerar? På en lång rad andra områden arbetar man med internationella standarder som är oerhört specificerade. Det kan gälla krav vi ställer på stålprodukter, pappersmassa eller snart sagt vad som helst. Varför skall det vara så omöjligt att komma någonstans när det gäller just livsmedel, som är så oerhört viktiga för människors livskvalitet? Varför skall vi inte kunna arbeta på ett liknande sätt, så att vi kan ställa krav som inte bara rör mätbara röster utan också produktionsmetoder? Det är ju fullkomligt accepterat när det gäller en lång rad andra produkter. Vad är det som är så speciellt med livsmedel — i det här fallet frukt?
Herr talman! När det gäller analysen av vad som händer med den svenska fruktodlingen efter de beslut som har fattats, framgår det klart av vad jag sade att riksdagen har fattat de beslut som jag nämnde om att man skall ställa 2,5 milj.kr. till förfogande under en tid för eventuella omställningsåtgärder. Sedan skall det ju ske en överläggning med jordbruksministern i frågan. Med det anser vi i utskottet att det inte finns någon anledning att vidta några åtgärder förrän alla överläggningar är avslutade. Kontrollen av importerade livsmedel, i det här fallet frukt, är egentligen en fråga som hör hemma när vi behandlar livsmedelslagstiftningen. Ärendet omfattar ju uteslutande tullsatserna på detta område. De här frågorna kommer vi att få igen i samband med ett aviserat regeringsförslag under våren, så detta är litet av en debatt för debattens egen skull. Utskottet anför: ”Så länge de svenska kraven på slutprodukterna är uppfyllda finns det enligt det nyss nämnda uttalandet varken anledning eller möjlighet att från svensk sida motsätta sig import av produkterna.

Herr talman! Torsten Karlsson säger nu att det inte finns någon anledning att göra någonting förrän förhandlingarna och kontakterna är avslutade. Problemet är bara att vid det laget kanske den svenska fruktodlingen också är avslutad. Det är ju för att förhindra den utvecklingen som vi behöver göra någonting, och det ganska omgående. Jag är oroad av att läsa i tidningarna och höra från många håll om hur dåligt det går för delar av den svenska fruktodlingen just nu, och att detta beror på den ökade importen. Jag tycker att den oro som finns på många håll skulle vara en tillräcklig anledning för att göra en sådan här analys. Jag tycker inte att jag har fått något tillfredsställande svar på varför man inte vill göra en analys — det beror förmodligen på att det inte finns något tillfredsställande svar på den frågan. Visst skall de svenska importkraven gälla, men vilka är då de svenska kraven? Det är ju det vår diskussion handlar om, att de svenska kraven måste förändras. Det finns varken rim eller reson i att vi skall vara så eftergivna när det gäller kraven på livsmedel, när vi har så mycket hårdare krav på en lång rad andra produkter.

Så länge vi inte gör det, ställer vi faktiskt inte samma villkor på den svenskodlade frukten och på den vi importerar, och det är just detta vi måste komma till.
Herr talman! Jag fick alltså av Torsten Karlsson två olika svar på frågan. Det ena var att det bara var fråga om tullsatser, och det andra var att man faktiskt kunde förbjuda import av vissa produkter genom tullregler. Jag föredrar att tro att det sista var det allvarligt menade. Det rör sig alltså inte om tullsatsernas storlek utan om sådan ekologisk dumpning som blir följden av att det importeras frukt som man inte får odla i Sverige.
Herr talman! Jag vill först säga till Annika Åhnberg att hon mer eller mindre ger svar på frågan själv, när hon hänvisar till de livsmedelspolitiska beslut vi har fattat. Vi ställer alltså samma krav på de produkter vi importerar som på inhemska produkter. Det här är en fråga där det sker internationella förhandlingar. Miljöfrågorna är internationellt relaterade, för de är ju inte enbart en nationell företeelse. Därför är sådana här frågor föremål för överläggning i de förhandlingar som sker på det internationella området. Sverige har naturligtvis inte ensidigt kunnat uppställa regler för andra länder, utan det är vår uppgift att kontrollera de produkter som importeras och ställa de krav på dem som vi har på vår egna, inhemska produktion.
Herr talman! Jag går in i debatten i stället för Rolf Kenneryd, som enligt min mening har giltigt förfall. Han fyller nämligen 50 år i dag. Låt oss via protokollet sända en gratulation till honom på högtidsdagen. I frågan om svensk fruktodling och import av frukt samt annan mat har Annika Åhnberg på ett bra sätt redogjort för vad vi reservanter tycker. Det är enligt vår mening oerhört viktigt att konsumenten känner sig säker på den mat han eller hon köper. Vi kan inte vänta på regeringsförslaget, Torsten Karlsson. Det vore bra att mejsla ut vad vi förväntar oss av regeringen. Nu har vi fått motsatsen. Majoriteten i jordbruksutskottet har lagt ned ganska stor energi på att försöka överbevisa oss om att det är omöjligt att ställa så dana krav som vi ställer. Å andra sidan är det som Annika Åhnberg säger, nämligen att riksdagen, när den antog livsmedelslagen i våras, förde in ett resonemang om — även om det inte står i paragrafen i fråga — att konsumenternas känsla och åsikter i fråga om bestrålningen skall tillmätas betydelse. Det finns således, Torsten Karlsson, både anledning och möjligheter att ställa dessa våra krav. Vi ställer normalt inte samma krav på den utländska maten som på den svenska, i detta fall på frukt. Vi slår bara ned på det som det går att registrera med våra mätinstrument, och dessa klarar långt ifrån allt. När vi exporterar livsmedel till andra länder, då ställs helt andra krav på oss. Vi återkommer säkert till denna debatt, men det är, som jag ser det, viktigt att flytta fram positionerna på detta område. De analyser som görs på fruktodlingens område är viktiga, Torsten Karlsson. De 12,5 milj.kr. är hälften av det belopp som fruktodlarna sade var det absolut lägsta som behövdes. Ursprungligen behövde de mycket mer. Efter förhandlingar med regeringen framkom att 25 milj.kr. var det minsta belopp som måste avsättas till analysverksamhet. Därefter halverade regeringen beloppet. Det är bra att regeringen nu träffar fruktodlarna och diskuterar saken. Det är viktigt att det sker snabbt så att inte den svenska fruktodlingen försvinner. Folkpartiet går ett steg längre och vill tydligen helt utradera den svenska fruktodlingen. Om det blir som det sägs i reservation 1 är risken stor för att vi bara kommer att få äta mycket besprutad och kanske också bestrålad importerad frukt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Hushållning med naturresurser och en god miljö är förutsättningar för goda framtidsmöjligheter, medan däremot miljöskadlig verksamhet och slöseri med resurser undergräver möjligheterna till framtida goda livsbetingelser. Miljöpolitiken måste dels medverka till att reparera de skador som redan skett, dels genom stimulans, styrmedel och tydliga signaler från samhället bidra till en utveckling som skapar en långsiktigt uthållig produktionsförmåga. Det fordras enligt centern att hela samhället och all verksamhet i det anpassas så att erforderliga miljöhänsyn tas. Det räcker emellertid inte med enbart politiska beslut, regler och restriktioner. Det fordras även att vi alla tar ett personligt ansvar för att så långt möjligt bidra till att lösa miljöproblemen. Miljöpolitiken måste därför vara — Prot. 1989/90:45 ett viktigt inslag i konsumentpolitiken. Denna, alltså konsumentpolitiken, 13 december 1989 skall bl.a. bidra till att vi alla såsom konsumenter kritiskt och kunnigt kän = A.r ooo granska och bedöma de olika varor och tjänster som bjuds ut, så att vi kan fatta rationella beslut vid inköp. Det behövs därför korrekta uppgifter om olika varor och tjänster. Men för att upplysningarna skall kunna vara ett medel i miljöpolitiken fordras även en rad uppgifter om produkters miljöpåverkan så att vi som miljömedvetna konsumenter kan välja sådant som inte — eller i vart fall så litet som möjligt — påverkar vår miljö negativt. Få insatser torde så snabbt påverka produktion och produktionsmetoder i miljövänlig riktning som konsumenterns medvetna val. Blir det köpmotstånd på grund av att konsumenterna anser att en produkts tillverkning är alltför miljöstörande, anpassar sig nämligen tillverkarna snabbt till situationen och satsar på forskning och utveckling av mer miljövänliga produkter. Hushållsoch toalettpapper är ett gott exempel på detta. Till för några år sedan var det så att säga fint att använda klorblekt papper, gärna med färggranna blommor på. Nu köps i stället nästan uteslutande oblekt sådant papper, som dessutom i stor utsträckning är tillverkat av returpapper. Det är ett bra exempel på vad miljömedvetna konsumenter kan åstadkomma. Den stora efterfrågan på bilar med katalysatorutrustning, redan innan det blev obligatoriskt för nya bilar att ha sådan utrustning, är ett annat exempel på medveten efterfrågan av miljöhänsyn. För att konsumenterna skall kunna göra medvetna val med hänsyn till en produkts miljöpåverkan fordras att miljömärkning införs. Vi i centern har därför under en längre tid förordat att miljömärkning införs på produkter i vårt land för att ge alla konsumenter möjlighet att få sådana upplysningar att de kan efterfråga så miljövänliga produkter som möjligt. Det är därför positivt att regeringen i propositionen med förslag till tillläggsbudget I till nu gällande statsbudget redovisar att en gemensam ordning för frivillig miljömärkning skall införas i Norden och att Sverige skall ansluta sig till systemet. Bakgrunden är att Nordiska ministerrådet i mars i fjol beslöt att utreda möjligheterna till en frivillig nordisk miljömärkning av produkter. I vårt land tillkallades härefter en särskild utredare med uppdrag att kartlägga föroch nackdelar med miljömärkning och utreda formerna för ett eventuellt införande av ett frivilligt miljömärkningssystem i vårt land. I juni i år beslöt Nordiska ministerrådet att en gemensam ordning för frivillig miljömärkning i Norden skall införas. Internationellt är Norden i detta fall inte föregångare. Redan 1978, enligt uppgifter i propositionen, införde Västtyskland ett system med positiv miljömärkning av produkter. I Canada och Österrike har i år införts miljömärkningssystem med det tyska systemet som förebild. I den nu aktuella propositionen redovisar statsrådet Margot Wallström de initiativ som tagits på nordisk nivå och det utredningsarbete som skett i Sverige samt att regeringen avser att så snart det är möjligt ansluta Sverige till den gemensamma nordiska ordningen. Dessutom redovisas att denna frivilliga miljömärkning i Sverige skall organiseras inom ramen för SIS — Standardiseringskommissionens i Sverige — certifieringsverksamhet. Det enda riksdagen ges tillfälle att fatta beslut om är att anslå 1,9 milj.kr. i bidrag till 129 verksamheten under innevarande budgetår. På sikt avses verksamheten bli finansierad genom avgifter. Centern är det enda parti som väckt en motion med anledning av denna del av propositionen om tilläggsbudget. I motion L9 från centerns jordbruksoch miljökommitté med Lennart Brunander som första namn begärs bl.a. klarläggande om vilka kriterier som skall gälla för positiv miljömärkning. Dessutom krävs att forskningen skall bli representerad i den styrelse som skall tillsättas. Det första kravet har lett till reservation 1 av oss båda centerpartister i lagutskottet, medan det andra kravet, alltså om representation för forskningen i styrelsen, följs upp i reservation 2 bakom vilken förutom centern står moderaterna, folkpartisterna och miljöpartisten i utskottet. Låt mig först beröra frågan om kriterier för miljömärkning. Vi i centern anser att det är synnerligen viktigt att miljömärkningen bygger på en helhetssyn, alltså utformas i ett helhetsperspektiv. Detta framhåller vi såväl i motionen som i reservation 1. I propositionen sägs alldeles för litet om vilka kriterier som skall gälla, varför ett riksdagsuttalande enligt vår mening är erforderligt. Mot bakgrund av vikten av helhetsperspektiv bör enligt vår uppfattning hänsyn tas till alla faktorer i en produktionscykel, alltså framställning, användning och det slutliga omhändertagandet av produkten. Dessutom måste förpackningen bedömas på motsvarande sätt. Eftersom energioch transportsystem i många fall orsakar miljöproblem, bör även distributionssätt och energiåtgång vägas in. Glädjande nog har utskottsmajoriteten tack vare motionen skrivit in flera av våra motionskrav i utskottsbetänkandet och ställt sig bakom synpunkterna. Men meningsskiljaktigheter uppstod om slutsatsen. Vi reservanter anser nämligen att riksdagen bör göra ett uttalande om att man från svensk sida vid de fortsatta överläggningarna skall verka för att kriterierna utformas i linje med den nämnda helhetssynen. Riksdagen har inte haft och bereds inte heller genom propositionen tillfälle att yttra sig över miljömärkningen, vilka kriterier som skall gälla och hur märkningen skall organiseras. Genom anslagsbehovet har dock en redovisning gjorts i propositionen. För oss i centern är det självklart att riksdagen nu skall utnyttja möjligheten och i enlighet med reservation 1 göra ett uttalande om kriterierna för miljömärkning. Den andra reservationen, alltså nr 2, gäller sammansättningen av den styrelse som enligt regeringens avtal med SIS skall handha verksamheten med miljömärkning. Utredningsmannen hade föreslagit att styrelsen skulle bestå av 12 ledamöter, representerande de olika intressenterna med en fjärdedel för vardera de allmänna samhällsintressena inkl. forskningen, konsumenterna, miljörörelsen och näringslivet. Regeringen har inte följt utredningsförslaget utan i avtalet fastställt att styrelsen skall bestå av en ordförande jämte tio andra ledamöter. Bland dessa får forskningen ingen representant. Forskningen har alltså uteslutits av regeringen. Inom centern har vi reagerat mot detta i vår motion. Vårt krav följs upp i reservation nr 2, bakom vilken står alla partier utom socialdemokraterna och vpk. Vi reservanter kan i motsats till majoriteten inte finna att det är tillräckligt att forskningsintressena är representerade enbart i den referensgrupp som styrelsen skall utse. Forskningen är synnerligen viktig inom miljöarbetet och = Prot. 1989/90:45 därför även när det gäller miljömärkningens utformning, omfattning och ut 13 december 1989 veckling. Någon som helst förklaring till varför forskningen inte ges plats i styrelsen Bidrag (till miljö nd ps : ä ala märkning av proges inte i propositionen. I brist på detta skriver den socialistiska utskottsmadukter joriteten att den anser att regeringens lösning ”för närvarande får anses tillfyllest”. Vi reservanter anser att regeringen snarast bör ta initiativ till en förändring eller eventuell utökning av miljömärkesstyrelsen, så att även forskningsintressena blir representerade. Det skall bli intressant att här i kväll få höra vad majoritetens företrädare har att anföra mot detta vårt krav, eftersom det avvisas. Att regeringen i detta ärende inte synes ha något intresse av vad riksdagen anser i frågan visas av att regeringen redan den 16 november utsåg ordförande i styrelsen utan att avvakta riksdagens beslut i ärendet.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

Herr talman! I och med att riksdagen bifaller de anslagsäskanden som framförts i proposition 1989/90:25 rörande miljömärkning har vi tagit ytterligare ett steg i försöken att få ett miljövänligare samhälle. Det är ett i stort sett enigt utskott som ställer sig bakom förslaget att införa ett system för frivillig och enhetlig positiv miljömärkning av produkter, som det är uttryckt i propositionen. Det har alltmera blivit ett konsumentkrav att få hjälp med att göra sina inköp på ett sådant sätt att man inte skadar en redan hårt pressad miljö. Martin Olsson har gett exempel på konsumenternas betydelse, och jag skall inte förlänga debatten med ytterligare exempel. Många tillverkare och leverantörer har redan insett försäljningsargumentet ”miljövänligt”, och många varor har redan i dag fått någon form av miljövänlighetsmärke. Men det växer tyvärr upp en hel skog av dessa märken, och för att göra det lättare för konsumenterna att välja produkter, är det därför viktigt att vi får ett enhetligt miljömärke med bestämda kriterier för vad märkningen skall stå för. Kriterierna och miljömärket bör dessutom vara lika i hela Norden, och som vi nyss hörde har ett arbete i den riktningen redan påbörjats. Miljömärkningen i Sverige skall enligt förslaget organiseras inom ramen för Standardiseringskommssionens i Sverige certifieringsverksamhet. Miljömärkningen skall handhas av en styrelse och en referensgrupp. I styrelsen finns representanter för det allmänna, för konsumenterna, för miljörörelsen och för näringslivet. Som Martin Olsson påpekade har forskarna inte fått någon särskilt utpekad plats i styrelsen. Det är här propositionen skiljer sig från utredningen, och det är här som utskottsmajoriteten har en annan åsikt än reservanterna i reservation nr 2. Forskningen blir representerad i en referensgrupp och får härigenom en rådgivande funktion gentemot styrelsen och skall behandla frågor om princi 131 per och huvudsaklig inriktning för miljömärkningen. Forskarna från olika forskningsområden kommer dessutom att finnas med i arbetsgrupperna som bereder frågorna. Utskottsmajoriteten anser att forskningens inflytande tillgodoses på detta sätt. Forskningsrepresentanterna slipper härigenom också att i vissa frågor kanske sitta som ett slags gisslan mellan näringslivets och konsumenternas intressen i den beslutsfunktion som följer av en styrelseplats. Reservation 1 gäller kriterierna för miljömärkningen. När man läser reservationen, ser man att den har en ordagrann lydelse jämförd med betänkandet. Betänkandet följer i sin tur utredningen och propositionen. Det finns alltså ingen åsiktsskillnad på den här punkten, bara en önskan från centerpartiets ledamöter att ge regeringen till känna det regeringen redan har kommit med förslag om, nämligen en helhetssyn när det gäller miljömärkning. Jag anser att reservationen inte tillför något nytt och yrkar avslag på den. Herr talman! Vi hoppas och tror att införandet av ett miljömärkningssystem kan hjälpa konsumenter att bli mera miljömedvetna vid sina inköp. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på de två reservationerna.
Herr talman! Jag vill först ta upp frågan om forskningens representation i styrelsen. Inger Hestvik sade t.o.m. att forskningen slipper sitta som gisslan mellan olika intressen. Det var ju ett nytt och uppseendeväckande argument. Om man ser efter i avtalet vad styrelsen har för uppgifter, tror jag att man redan av det inser vikten av att forskningen finns representerad. Enligt 6 § i avtalet skall miljömärkningsstyrelsen för det första anta allmänna kriterier för miljömärkning av produkter. Den skall för det andra pröva vilka produktslag som lämpar sig för miljömärkning, och den skall för det tredje anta särskilda kriterier för miljömärkning av enskilda produkter. Styrelsen har också en rad andra uppgifter, men jag tycker att det räcker att nämna dessa tre för att ge klara exempel på att det är viktigt att forskningen och inte enbart alla andra intressen får representation i styrelsen. Det är ändå fråga om en så pass stor styrelse att det borde ha varit lätt att ordna plats även för forskningen. Som jag nämnde i mitt förra anförande, betyder forskningen enormt mycket för att vi skall klara miljöproblemen. Något svar på frågan har jag alltså inte fått. Jämför vi med andra styrelser, vet vi att i bolagsstyrelser, affärsverksstyrelser m.fl. eftersträvar man att få en bred representation, att få med erfarenhet från så många områden som möjligt. Det är mot den bakgrunden särskilt anmärkningsvärt att man inte sett det som närmast en huvuduppgift att ge forskningen en plats i den här styrelsen. Inger Hestvik säger att reservationen inte innebär något nytt. Utskottet skriver en kommentar och tar där egentligen upp det som vi säger i centerns motion. Som jag sade i huvudanförandet, är det värdefullt att det skrivs in, men att vi här i riksdagen skriver in saker i betänkanden och ändå avslår motionerna innebär ju ingen skyldighet för regeringen att uppmärksamma vad som skrivs. När vi däremot ger regeringen någonting till känna, kommer regeringen efter hand med en redovisning av riksdagens skrivelser, där det framgår vilka åtgärder som regeringen har vidtagit. Eftersom riksdagen ställts vid sidan i det här fallet och allting är gjort innan riksdagen fått tillfälle att yttra sig, är det viktigt att vi i kväll fattar ett sådant beslut att riksdagen ändå använder sitt inflytande, även om det från regeringens sida inte var meningen att riksdagen så att säga skulle lägga sig i den här frågan utan enbart anslå 1,9 milj.kr.
Herr talman! Centerns motion tar upp precis samma saker som finns med i utredningen. I propositionen, som ju är, som Martin Olsson säger, ganska kortfattad, ställer sig regeringen bakom utredningens förslag. Det betyder att regeringen också ställer sig bakom de krav som finns med i utredningsförslaget och som centern har motionerat om. Vi inom utskottsmajoriteten anser därför att det måste vara tillräckligt att vi har kommit så här långt. Jag tror inte att forskarna utgör ett så stort problem som det framstår här. Ett av de problem som kan uppkomma om man skulle försöka få fram en forskare är att få en som har tillräcklig bredd för att kunna tillgodose alla forskningsaspekter. Den här goda karamellen är nog väldigt svår att hitta. Forskarna finns ju också representerade i arbetsgrupperna. I avtalet mellan staten och SIS står det i 3§ tredje stycket: ”I verksamheten kan även medverka särskilt tillsatta arbetsgrupper samt befintliga institutioner för forskning, utveckling, provning och standardisering om så behövs.” Detta visar tydligt att man vill ha forskarrepresentanterna med. Det finns inte heller något som hindrar att man, när styrelsen utses, tar med forskare som representanter för de olika intressegrupperna, konsumenter, näringslivet, miljöorganisationer och allmänintresset. Det finns således alla möjligheter att få en allsidig sammansättning av styrelsen. Skulle det sedan bli problem och det hela inte fungerar, finns det möjlighet att återkomma, vilket vi ju också har garderat oss för i propositionen. Men vi tror faktiskt att detta kommer att fungera väldigt bra och att man kommer att kunna rekrytera forskare med en stor bredd till denna styrelse.
Herr talman! Genom att använda uttryck som ”för närvarande” gör ju majoriteten en antydan till reträtt. Från reservanternas sida tycker vi att det är bättre att göra en ny organisation så bra som möjligt i inledningsskedet än att vänta och se om det uppstår eventuella brister. Jag är väl medveten om att det är möjligt att tillsätta arbetsgrupper och referensgrupper, men det är ju styrelsen som är det ledande organet. Vad gäller knapphändigheten i propositionstexten nämns inte ens att man frångick utredningsmannens förslag och uteslöt forskningsrepresentation. Detta får man leta efter i det avtal som finns med som en bilaga till propositionen. Det är faktiskt utredningsmannen som uttalade att allmänintresset — som togs upp av Inger Hestvik — skulle utgöra en fjärdedel. Där skulle också forskningen ingå. I detta avtal nämns inte allmänintresset, men på s. 77-78 i propositionen finns uppräknade representanter från en rad organisationer och i något fall även ämbetsverk. Det råder inga tvivel om att forskningen har så att säga ställts åt sidan. Det är möjligt att det bara är av misstag. Det vore bättre om Inger Hestvik såg saken så än att försöka hitta förklaringar till varför det är bra för en viktig grupp som forskarna att slippa vara representerad. Så säger vi inte i något annat sammanhang.

Herr talman! Visst är propositionen kortfattad, men det är ingenting som har hindrat oss ifrån att sätta oss in i frågan under utskottsarbetet. Jag tycker att det har gått väldigt bra att arbeta med det underlag som vi har haft. Jag är övertygad om att vi kommer att få en smidig styrelse, som har lätt att arbeta på många olika plan. Här är det inte till någon nytta att få en enda forskare i styrelsen. Vi kanske behöver tio—tolv olika forskare som skulle arbeta i arbetsgrupper och referensgrupper och lägga fram förslag till styrelsen. En enda forskare i styrelsen skulle ju bara ha möjlighet att göra bedömningar av vad andra forskare kommit fram till. Jag tror att vi med det framlagda förslaget kommer att klara detta. Om det inte fungerar får vi återkomma, men jag är övertygad om att det kommer att göra det.

Herr talman! Jag vill gärna ha till protokollet antecknat att jag tillhör reservanterna. Att jag hamnade så här långt ned på talarlistan beror på att jag inte anmälde mig som talare i tid. Det dyker upp allt fler olika slags miljömärkningar på marknaden. Det blir allt svårare för konsumenten att hålla reda på vad de olika märkningarna står för, vilka som är seriösa miljömärkningar och vilka som är ditsatta främst för att vilseleda och utnyttja dem som vill bidra till en bättre miljö genom att välja miljövänliga varor. Initiativet till att bygga upp ett system för frivillig, positiv och enhetlig miljömärkning av produkter är därför välkommet. Det är också glädjande att utskottet är enigt om att kriterierna för miljömärkningen skall ta hänsyn till alla faktorer i produktcykeln: framställning, användning, omhändertagande när produkten inte längre skall användas liksom till förpackningen. Dessutom skall i princip alla slags produkter kunna miljömärkas. Det är också bra att märkningen skall organiseras inom standardiseringskommitténs ram. SIS har resurser och förutsättningar att klara uppgiften tillsammans med en miljömärkningsstyrelse och en referensgrupp. Nu har jag kommit till den punkt i det här förslaget som jag inte är nöjd med, och det är sammansättningen av miljömärkningsstyrelsen. I utredningen som låg till grund för förslaget föreslogs en tolv man stark styrelse, vilken renresenterar de allmänna samhällsintressena inkl. forskningen, konsumenterna, miljörörelsen och näringslivet med en fjärdedel var. Det är därför anmärkningsvärt att styrelsen har en helt annan sammansättning i det avtal med SIS som regeringen har träffat. Denna styrelse består av elva ledamöter — en ordförande utsedd av regeringen och elva andra ledamöter. Av dessa är tre från statliga myndigheter: konsumentverket, naturvårdsverket och kemikalieinspektionen. Det finns ett fackförbund representerat, LO. Vidare finns det två miljöorganisationer, Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet — vi tackar för det. Fyra ledamöter representerar näringslivet: Kooperativa förbundet — som ursprungligen var en konsumentorganisation, men som i dag måste anses tillhöra näringslivet —, Sveriges industriförbund, Grossistförbundet Svensk handel och Sveriges Köpmannaförbund. Det är alltså mer än en fjärdedel som representerar näringslivet. Forskningen saknas helt. När en styrelse skall fatta beslut om kriterier, standard och annat har man olika faktorer att ta hänsyn till. Om då näringslivet och de statliga myndigheterna dominerar så starkt som i det här fallet, är det naturligt att de vetenskapliga kriterierna inte blir invägda med den tyngd som de borde ha. Det räcker inte med en forskare, utan det måste vara fler — minst två, men helst lika många som näringslivet representeras av. I propositionen står det att när det gäller miljömärkningen bör de berörda organen ha stor frihet att utforma verksamheten i enlighet med intressenternas intentioner. Det är alltså staten och näringslivet som har de största möjligheterna att tillgodose sina intressen. Därför anser jag att riksdagen bör ge regeringen till känna att denna snarast möjligt bör säga upp denna del av avtalet med SIS och få till stånd en omförhandling för att få in forskare. Avtalets uppsägningstid är ett år, så detta bör gå att genomföra. Jag yrkar bifall till reservation 2. Jag ser en representant för vänsterpartiet kommunisterna här i kammaren. Jag skulle gärna vilja veta varför vpk inte ställer sig bakom reservationen, utan går med på denna tunga dominans av näringslivet i miljömärkningsstyrelsen.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1989 90:45 om ett nytt avgiftssystem inom livsmedelskontrollen. När jordbruksutskottet i våras tog beslutet om skärpning av livsmedelskontrollen, drev oppositionen igenom ett beslut om att regeringen skulle komma tillbaka till riksdagen med en närmare precisering av avgiftssystemets utformning, finansiering och effekter. När det framlagda förslaget behandlades förelåg nämligen vissa oklarheter beträffande det föreslagna avgiftssystemet. En sådan precisering har nu skett i form av den skrivelse som vi har behandlat i utskottet, tillsammans med ett antal motioner som är föranledda av skrivelsen. Vi kan nu konstatera att oppositionskravet var befogat, och det har också lett till att ett antal motionsyrkanden har väckts, bl.a. från oss moderater. Dessa har behandlats i utskottet, men tyvärr har samtliga avstyrkts. Herr talman! Livsmedelskvalitet är ett begrepp som ofta förekommer i debatten. Det är dock värt att notera att det inte finns någon klar och entydig definition av detta begrepp. Definitionen varierar från person till person. Vilken kvalitet konsumenten tillmäter en viss vara, beror således på konsumentens personliga önskemål. Produktionsmetoder, smak, utseende, näringsinnehåll, förpackning och service spelar en betydelsefull roll. Det är nödvändigt att ställa höga krav på hygien och redlighet, även om den svenska livsmedelsproduktionen generellt sett håller mycket hög kvalitet. Livsmedelskontrollen fyller således en viktig funktion. Kontrollen är inriktad på livsmedelshygien och redlighet. Dessa krav gäller såväl produktion som produkter. Behovet av kontrollinsatser varierar, både vad gäller frekvens och inriktning. Kontrollinsatserna varierar mellan olika verksamheter, men även inom likartade verksamheter kan behovet av kontrollinsatser variera högst avsevärt. Livsmedelskontrollen måste anpassas och utformas i enlighet med de specifika behov som varje enskild verksamhet som är underställd kontroll kräver. Den offentliga kontrollen av livsmedel bör huvudsakligen bekostas genom avgifter från berörda företag. Avgiftsuttaget bör relateras till genomförd kontrollinsats. För närvarande reglerar den s.k. kontrollkungörelsen hur stora årliga kostnader kommunens miljöoch hälsoskyddsnämnder har rätt att belasta ett livsmedelsföretag med. Kontrollverksamheten har, till viss del, inriktats på billiga kontroller, eftersom miljöoch hälsoskyddsnämnderna endast har rätt att ta ut avgifter till en viss nivå. Kontrollkungörelsen möjliggör ett totalt avgiftsuttag på ca 60 milj.kr. per år. Avgiftsuttaget ligger för närvarande på ca 25 milj.kr. årligen. Regeringen förordar en ökning av det totala avgiftsuttaget till 81 miljoner. Det finns inget i skrivelsen som motiverar denna höjning. Vi anser att avgiftsuttaget skall motsvara de faktiska kostnaderna. Vi moderater anser också att kontrollsystemet måste utformas på ett så dant sätt att företag med väl utvecklad egenkontroll skall premieras. Detta Prot. 1989/90:45 kan ske om avgifterna tas ut i direkt proportion till de faktiska kontrollkost 13 december 1989 naderna, och de blir ju lägre då egenkontrollen fungerar på avsett sätt. Vi Nytt avgiftssystem anser, herr talman, att det av regeringen föreslagna avgiftssystemet hotar att ions livsmedels: permanenta en illa fungerande kontrollapparat. Systemet innebär att avgifter som i vissa fall inte motsvaras av utförda livsmedelskontroller kommer att tas ut. Det schablonmässiga avgiftsuttaget kan leda till att kommuner får en ny inkomstkälla, som inte motsvaras av den service avgiften har avsetts för. Vi vill i reservation nr 1 att riksdagen ger regeringen detta till känna. I reservation nr 9 tar vi upp det totala avgiftsuttaget och framhåller det olämpliga i framtida schablonmässiga avgiftshöjningar. Avgiftsuttaget bör endast få höjas vid ökade och fördyrade kontrollinsatser. Vi hoppas att riksdagen ställer upp och ger regeringen detta till känna. Regeringen förordar ett avgiftssystem där varje livsmedelhanterande företag betalar en fast årlig avgift. De livsmedelshanterande företagen skall, enligt regeringen, delas in i fyra huvudgrupper. Inom huvudgrupperna kommer en indelning att göras i olika klasser baserade på företagens omsättning och i vissa fall på årsarbetskraften. Den årliga avgiften beror på vilken klass företaget placeras i. Vi moderater anser att den föreslagna gruppindelningen är bristfällig. Olika företag i samma föreslagna grupp kan ha vitt skilda kontrollbehov. Inom exempelvis partioch detaljhandeln finns företag som enbart sysslar med distribution av förpackade varor, och andra företag som både bereder och förpackar livsmedel. Regeringens förslag innebär att dessa företag likställs, trots att kontrollbehovet är betydligt större i de livsmedelsberedande företagen. Om det föreslagna systemet skall genomföras, anser vi att nämnda brister i gruppindelningen måste åtgärdas. Herr talman! Kommunerna skall ta in avgifterna till kontrollen. Nu är riksdagen också på väg att besluta att kommunerna skall betala in medel till livsmedelsverket för att täcka verkets kostnader för kontroll. Det anser vi vara orimligt. Kommunerna bör inte vara avgiftsintagare för livsmedelsverket. Livsmedelsverket måste givetvis, med anledning av riksdagens beslut om en skärpt livsmedelskontroll, tillförsäkras de resurser som ett utökat tillsynsansvar kräver. Förstärkningen av livsmedelsverkets resurser bör dock inte ske genom att kontrollavgiftsmedel förs över från kommunerna. Livsmedelsverkets verksamhet skall i första hand finansieras över statsbudgeten. Vi vill ge regeringen detta till känna i reservation nr 12. I reservation nr 13 tar vi moderater upp tidpunkten för ikraftträdandet av den nya kontrollen och kontrollavgiftsfinansieringen. Vi konstaterar i reservationen att de satsningar på miljösidan som för närvarande görs i landet och det faktum att det i dagsläget är begränsad tillgång till kvalificerad personal, främst livsmedelstekniker, gör att det är osannolikt att en utökad livsmedelskontroll som motsvarar avgiftsuttaget kan genomföras redan under 1990. Därför begär vi, herr talman, i reservationen att tidpunkten för ikraftträdan det flyttas framåt i tiden till 1991. Jag hoppas att utskottets vice ordförande svarar på de frågor som jag har ställt i våra reservationer. Vi anser således att det finns stora brister i det föreliggande förslaget och hoppas på att man nu i riksdagen följer de tankar som vi genom våra reservationer gjort oss till tolk för. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer undertecknade av oss moderater i utskottet samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Som Ingvar Eriksson sade behandlade riksdagen den här frågan i våras och då fattades beslut om på vilket sätt kommunerna skulle ta ut avgifterna och hur detta skulle regleras. Men vi i centerpartiet var inte särskilt nöjda med den proposition som då behandlades, utan vi yrkade avslag på propositionen. Motivet till att vi gjorde detta var att de principer för avgiftsbeläggningen som fanns i förslaget var felaktiga. Vi tyckte inte det var riktigt att införa en avgift när det sedan inte var säkert att man skulle kontrollera företaget, arbetsplatsen eller affären. Man skulle inte heller få någon information eller service. Det var mer fråga om en typ av beskattning än en avgift. Centerpartiet hade också den uppfattningen att det var fel att kommunerna skulle ta upp avgifter åt livsmedelsverket. Det borde livsmedelsverket klara självt. I den mån verket inte kunde ta in dessa avgifter, borde medel från budgeten användas. Mot denna bakgrund ville centerpartiet yrka avslag på den proposition som då var aktuell. Men under utskottsbehandlingen gick vi med på att släppa igenom propositionen, och på den punkten var utskottet enigt. I gengäld skulle regeringen komma tillbaka till riksdagen med en närmare beskrivning av hur avgiften skulle tas ut. Utskottet sade att man vid den kommande behandlingen av det ärendet skulle ta hänsyn till kraven i motionerna. Herr talman! Jag tycker inte att man har tagit någon särskilt stor hänsyn till motionerna. Centerpartiet riktar därför fortfarande kritik på samma punkter som vi gjorde den gången. Det är fel att man skall ha en avgift som inte är relaterad till den insats som kommunen gör. Nu har regeringen ändå gått oss så pass mycket till mötes att den säger att jämvikten ändå skall uppnås inom ett antal år, men vi tycker inte att detta är tillräckligt. Vi har därför reserverat oss på den punkten, och vår åsikt står fast. Det borde finnas ett annat sätt att ta in dessa avgifter. Vi har däremot fått en framgång när det gäller de små företagen. För de små affärerna ute i glesbygderna kan dessa 1 500 kr. trots allt te sig som ganska mycket pengar. Kommunerna får nu möjligheter att sätta ned beloppet så att det motsvarar den faktiska kostnaden för det som kommunen utför för dessa företag eller affärer. Vi har däremot inte fått någon förståelse för vår inställning till att livsmedelsverket får pengar från kommunerna. Det blir fortfarande kommunerna som skall förse livsmedelsverket med pengar för den här kontrollen. Vi tycker att det är fel och att det innebär en onödig byråkrati. Kommunerna behöver dessa pengar för att bygga upp sin egen verksamhet. Det är därför väsentligt att de skall få behålla dem. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 12.

Prot. 1989/90:45 Herr talman: Att koka soppa på en spik är en då och då förekommande 13 december 1989 metod, särskilt i politiska sammanhang. Vi från vpk:s sida anser att detta förslag till avgiftssystem för livsmedelskontrollen är litet grand av en sådan Ny & avgiftssy sten litisk spiksoppa inom livsmedelsgenikar kontrollen Regeringen har haft den mycket vällovliga ambitionen att skärpa livsmedelskontrollen, och detta är något som i hög grad är nödvändigt. Vi vet att det brister både när det gäller redlighet och hygien. De vet vi från de kontroller som då och då genomförs i stora svep samtidigt över hela landet. Men vi vet också att man i många kommuner av olika skäl har brustit i den kontinuerliga livsmedelskontrollen. Man har kanske inte tyckt att det varit viktigt eller inte haft resurser, vilket är en mycket vanlig anledning till att man satt livsmedelskontrollen i sista hand. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningarna har varit tvungna att prioritera andra uppgifter. Nu har regeringen velat skärpa livsmedelskontrollen, men detta kostar ju »engar. Att bygga upp en förstärkt kontroll förutsätter ökade resurser och ' er personal som skall utföra det arbetet. De pengarna har man inte varit bc redd att släppa till. I stället har man velat finansiera den skärpta livsmedeiskontrollen med avgifter från de företag som skall kontrolleras. När den här frågan diskuterades första gången i riksdagen i våras i samband med ett förslag om en skärpning av livsmedelskontrollen över huvud taget tillhörde vpk de partier som ansåg att det förslag till avgiftssystem som då presenterades var oklart. Vi tillhörde därför också dem som krävde att regeringen skulle komma tillbaka till riksdagen med ett förtydligat förslag till hur detta avgiftsuttag skulle gå till. Vi har nu fått tillbaka förslaget igen, och det har faktiskt förbättrats på en del punkter. Nu framgår det t.ex. tydligt att livsmedelsverket åtminstone skall finansiera sitt eget arbete med livsmedelskontroll, vilket inte framgick av den första versionen. I det förslaget skulle även detta arbete finansieras av kommunerna. I övrigt är det fortfarande ett förslag som enligt vår mening lider av många brister. Vpk anser t.ex. att avgif tt begrepp man skall använda när man tar betalt för en tjänst som mai, tör. När man därför väljer att mec ett litet diffust resonemang om att den a: "ga a — "en skall motsvaras av en faktiskt tillsyn över flera år väljer ait ta utt. &.......ng för en kontroll som man över huvud taget inte genomför, h. man egentligen lämnat begreppet avgift och snuddar i stället vid begreppet skait. Det är då i stället en beskattning man talar om. Vpk anser att man klart och öppet skall redovisa att man vill införa en beskattning. Det är kanske den allmänna rädslan i vårt samhälle för beskattning som ligger bakom att man numer i allt högre grad väljer att kalla saker och ting för avgifter även om det i principiell mening inte är avgifter. Vi är alltså kritiska till den utformning det här avgiftssystemet har kommit att få. Det är inte fel att de företag som skall kontrolleras får betala för kontrollen, men det är fel att de får betala för en kontroll som inte ens utförs. Jag vill yrka bifall till reservation nr 2. Om det skall bli allvar av den skärpta livsmedelskontrollen förutsätter detta att kommunerna verkligen har resurser att mångfalt öka sitt arbete. 139 Den ökningen måste komma nu. Om kommunerna skall fondera de pengar man får in för en kontroll som inte utförs, betyder detta att de först om några år kommer att få råd att satsa på personal, resurser och utbildning så att de kan utföra kontrollen. Vi får då vänta ganska länge på att den efterlängtade skärpningen av kontrollen blir av. Vi har från vpk:s sida sagt, att om man menar allvar med att det behövs en omedelbar skärpning av livsmedelskontrollen, måste man också se till att kommunerna i början får ökade statsbidrag för att finansiera denna verksamhet och för att kunna bygga upp den tills den om några år blir självbärande med avgifter. Kommunerna, och i synnerhet kommunernas miljöoch hälsoskyddsförvaltningar, har belastats med en oerhörd mängd nya uppgifter. Alla uppgifter är viktiga, och allting är prioriterat. Men til syvende og sidst handlar den kommunala verkligheten om de ekonomiska resurserna, om man skall ha möjlighet att genomföra de uppgifter man får sig ålagda. Eftersom kommunernas resurser samtidigt skärs ned, och man förlorar allt fler av sina möjligheter, exempelvis genom förlorad fastighetsbeskattning, är situationen bekymmersam för kommunerna. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 5. Det finns en del livsmedelsprodukter i vårt land för vilka det finns en mycket väl utbyggd och fungerande livsmedelskontroll, nämligen de alternativt odlade produkterna. De utsätts för en mycket noggrann kontroll genom KRAV som är en organisation som skall kontrollera alternativodlade produkter. Organisationen har en mycket hög kvalitet på sitt kontrollarbete. Den bedriver också rådgivning och information till odlare och producenter av dessa alternativt odlade produkter. Men i den glädjande situation som vi befinner oss i, då det finns ett mycket snabbt växande intresse för alternativ odling, är det också mycket viktigt att denna kontrollorganisation kan bevara den höga kvaliteten på sin verksamhet. Det betyder att den behöver en viss del av samhällsresurserna för att klara av att i ett läge med starkt växande intresse för alternativ odling upprätthålla den höga kvaliteten i sin livsmedelskontroll. Därför yrkar jag bifall till reservation 8, i vilken det krävs ett ökat statligt bidrag till organisationen KRAV. Jag vill också yrka bifall till reservation 10, som handlar om en utökning av kontrollen av importerade livsmedel. Vi har ju tidigare i kväll här i kammaren i ett annat sammanhang diskuterat import av livsmedel, nämligen när det gäller förhållandet mellan importerad och inhemsk frukt. Då konstaterade vi att det finns behov av kontroll av den importerade frukten. Ett problem vid import av livsmedel är att det är möjligt att endast göra stickprovskontroll. Den säger oss egentligen mycket litet om produktens hela livslängd. Denna kontroll sker dessutom mycket sporadiskt. Det tycker vi är ett problem. Vi tycker att det behövs en förändrad syn på importerade livsmedel och på kvalitetsaspekterna när det gäller kontrollen. Men det behövs också en utökning av antalet stickprovskontroller. Vi anser att detta skall finansieras genom en avgift på de importerade livsmedlen. Jag yrkar bifall till reservation 10. En tanke med detta nya avgiftssystem som vi inte tycker om är att livsmedelsverkets utökade arbete med livsmedelskontroll också skall finansieras genom de avgifter som kommunerna tar in från de företag vilkas produkter kontrolleras. Vi tycker att det är fel. Livsmedelsverket är en statlig myndighet, och vi anser att dess verksamhet också skall finansieras över statsbudgeten. Därför yrkar jag bifall till reservation 12. I sagan om knallen som kokade soppa på en spik blev det ganska bra till slut. Han fick så att säga ringar-på-vattnet-effekter av sin spiksoppa. Han fick omgivningen att bidra med diverse ingredienser, så att denna soppa till slut blev riktigt bra.

Herr talman! I våras behandlade riksdagen en proposition om förbättrad livsmedelskontroll och motioner i anslutning till den. Även om vi från miljöpartiet var tvungna att reservera oss på en rad punkter innebar riksdagsbeslutet en förbättring av livsmedelskontrollen. Utskottsmajoriteten ansåg då att många punkter när det gäller avgiftssystemets utformning var diffusa. För att regeringen inte skulle få bakläxa var den tvungen att återkomma till riksdagen med fler preciseringar. Enligt den nya och förbättrade livsmedelskontrollen får kommunerna ökat ansvar. Kommunerna får i dag mer och mer ansvar på en rad olika områden, inte minst när det gäller miljökontrollen. Från den 1 juli i år har de fått ett ökat tillsynsansvar. Ansvaret för miljökontroller ligger på miljöoch hälsoskyddsnämnderna precis som livsmedelskontrollen. Men när vi från riksdagen ger kommunerna ett ökat ansvar och ställer ökade krav på dem, är det också mycket viktigt att vi ger dem möjlighet att klara dessa ökade krav. Reservationerna 3, 4, 6 och 7 i betänkandet handlar om att kommunerna skall ges ordentliga möjligheter att klara av detta. I reservation 3 krävs det att förslaget om ett avgiftstak slopas. Kommunerna skall helt enkelt klara ambitionsnivån i kommunallagstiftningen. Då bör de får ta ut de avgifter som de faktiskt behöver. Enligt den nuvarande kommunallagstiftningen har kommunerna ändå inte rätt att ta ut mer avgifter än självkostnaderna. Det är precis samma sak som när det gäller avgifter för sophämtning och vatten. Det är alltså inget märkvärdigt med det. Reservation 4 handlar om att kommunerna bör få använda dessa avgifter på ett betydligt flexiblare sätt. Varför skall avgifterna få användas endast till direkta analyskostnader? Varför skall kommunerna inte få avlöna den personal som behöver anställas för att klara av den förbättrade livsmedelskontrollen? Reservation 6 handlar om att de kommuner som i dag har intresse av och tror sig kunna klara av att ta över en ännu större del av livsmedelskontrollen bör kunna få ta ett ännu större ansvar än det som riksdagen redan har beslutat om tidigare i våras. Hela detta förslag bör kunna utvärderas efter ett par år. Då kan vi kanske gå vidare och lägga över ett ännu större ansvar på kom munerna, om detta har fungerat bra. Vi skulle alltså i detta sammanhang kunna åstadkomma ytterligare decentralisering. Reservation 7 handlar också om att kommunerna skall ges ökade möjligheter att klara av detta. I denna reservation föreslår vi i miljöpartiet att en ny tjänst skall inrättas på varje länsstyrelse. Länsstyrelserna kan, genom att stödja och samordna livsmedelskontrollen i länet, hjälpa kommunen att klara av detta på ett bra sätt. Denna person kan t.ex. jobba tillsammans med länsveterinären, som i dag har det övergripande ansvaret ute i länen. Men detta sköts mycket olika i olika län och i olika kommuner. En allmän förbättring och en ökad enhetlighet ser jag som mycket positivt. Jag har även ställt mig bakom reservation 8 som handlar om KRAV, organisationen för kontroll av alternativodlade produkter. Det vore mycket bra om riksdagen i dag kunde bifalla denna reservation. Detta skulle innebära en uppmaning till regeringen att i sitt budgetarbete se till att KRAV verkligen får tillräckliga resurser att klara av sitt arbete. Detta är ett självklart led i en ny och förbättrad jordbrukspolitik med mer miljövänlig inriktning, som så småningom borde komma efter den långa och allmänna debatt som vi har haft när det gäller miljöproblemen kring jordbruket. Reservation 12 står många partier bakom — alla oppositionspartier utom folkpartiet. Reservanterna anser att det är onödigt med den årliga överföringen av små belopp till livsmedelsverket. Varför skall det tjafsas med sådana småpengar när detta lika väl kan finansieras över statsbudgeten. Livsmedelsverket skulle också kunna få in en del pengar på att sälja de tjänster till kommunerna som kommunerna behöver för att klara livsmedelskontrollen på ett bra sätt. Reservation 10 handlar om en förbättrad importkontroll. Den har redan debatterats tidigare i kammaren. I reservationen föreslås en ökad avgiftsfinansiering för att ambitionsnivån skall kunna höjas. Till sist vill jag avsluta mitt anförande med att yrka bifall till alla de reservationer där miljöpartiets partibeteckning finns med.

Herr talman! Hans Gustafsson kommenterade våra reservationer och började med den där frågan om överföring av pengar från kommunerna till livsmedelsverket behandlas. Han sade att detta förfarande ju inte är så märkvärdigt, eftersom staten varje år tar in kommunalskatten för kommunerna. Därför är det, menar han, ett system som kan fungera. Det är helt klart att också det systemet skulle kunna fungera. Sedan tillade Hans Gustafsson, att om det är mera praktiskt att kommunerna tar in avgifterna och sänder över dem till livsmedelsverket, borde man också kunna göra på det sättet. För vår del tycker vi inte att det är mera praktiskt att göra på det sättet. Det blir krångligt om kommunerna skall göra uträkningar varje år och sända över pengar till livsmedelsverket. Det rör sig i och för sig inte om så särskilt mycket pengar, men det är en onödig administrativ apparat. Livsmedelsverket bör ta betalt för de tjänster som livsmedelsverket utför. Skulle inte pengarna räcka får vi tillskjuta budgetmedel. Det är inte mer än vad vi klarar av. Dessutom är det väl använda pengar, eftersom vi är överens om att det är ett viktigt område. Sedan gäller det på vilket sätt man skall ta ut avgifterna. För vår del tycker vi att det är viktigt att det verkligen rör sig om en avgift och att det inte kan uppfattas som en beskattning. Därför bör avgiften stå i proportion till det arbete som utförs. Det må vara en kontroll, en information, en konsultation eller något annat. Att hålla frågan levande under flera år för att sedan gå tillbaka och se om det fungerar, måste ändå vara ganska krångligt. Det är att ödsla med krafter som kunde användas på ett bättre sätt. Därför är det rimligt att se till att det blir riktigt redan nu. Hans Gustafsson sade att det är klart att vi skall ändra på det som visar sig bli fel. Enligt vår åsikt är det fel på de punkter där vi har reserverat oss, och därför vill vi ha en ändring redan från början så att det hela fungerar.
Herr talman! Hans Gustafsson vänder på steken när det gäller kommunernas avgiftsinbetalning och försvarar det med att staten ibland på andra områden tar in avgifter för kommunerna. Det var med förlov sagt ett klent för svar. Hans Gustafsson sade att innebörden är den att arbetet skall stå i rela Prot. 1989/90:45 tion till kostnaden, men det skall gälla under en treårsperiod. Han anser att 13 december 1989 detta är tillfredsställande. Men det blir ofrånkomligt att avgifter kommer att. tas ut utan att motsvarande kontroller har utförts. När det sedan gäller indelningen av kontrollobjekten vill jag säga att jag är förvånad över att majoriteten kan försvara bristerna i denna. Det finns inte heller någon kommentar till ikraftträdandetiden. Jag förvånar mig över att utskottsmajoriteten, som utgörs av representanter för samtliga partier utom moderaterna, inte har insett läget. Det är faktiskt så att det man nu föreslår innebär att det i praktiken kommer att tas ut en avgift av företagen utan att motsvarande kontroll har genomförts. Jag vill fråga Hans Gustafsson: Anser utskottsmajoritetens talesman att det är försvarbart att ta ut avgift för kontroll av livsmedel som inte motsvaras av utförd kontroll? Det måste väl, Hans Gustafsson, vara riktigt att hävda att det totala avgiftsuttaget inte skall höjas utan att behov föreligger för att täcka kostnader för ökad eller fördyrad kontroll?
Herr talman! Vi är alla nöjda med att vi har fått förbättrad livsmedelskontroll, sade Hans Gustafsson. Det var ju att gå händelserna litet i förväg. Vi har ju ändå inte fattat något beslut. Tyvärr tror jag att man med det här sättet att finansiera livsmedelskontrollen kommer att fördröja genomslaget i praktiken av den förbättrade livsmedelskontrollen. Jag undrar om Hans Gustafsson inte delar uppfattningen att det kommer att bli mycket svårt för kommunerna att vidta dessa åtgärder och öka sin livsmedelskontroll, eftersom en av anledningarna till att det har varit ett eftersatt område just är bristen på resurser — personella, lokalmässiga och utrustningsmässiga. Jag tycker att det var synd att Hans Gustafsson inte berörde det som jag tog upp i mitt anförande om behovet av att i ett uppbyggnadsskede ge kommunerna ett stöd för att bygga ut livsmedelskontrollen. Jag tycker också det var synd att han inte berörde det som jag ser som den oroande tendensen, att kommunerna får fler och fler uppgifter att utföra men inte i motsvarande mån ökade resurser och att man t.o.m. anser att de avgifter som kommunerna tar in inte bara skall finansiera den egna kommunala verksamheten utan också den statliga. Vi tycker att det är fel, och vi tycker inte att vi fått någon bättre belysning här i debatten av förslaget som skulle göra att vi kan ändra ståndpunkt. Jag tycker alltså att det var synd att Hans Gustafsson inte berörde kontrollen. Även om vi tar ut en avgift för samhällets livsmedelskontroll är denna ändå fortfarande i hög grad finansierad den vanliga vägen, dvs. med kommunala och statliga skattemedel. När det gäller kontroll av alternativt odlade produkter har man inte tillgång till sådan finansiering som skulle behövas. Det är som sagt en angelägen uppgift, och det är en uppgift som blir alltmer angelägen allteftersom den alternativa odlingen ökar i omfattning. Till sist tror jag att man försvårar genomförandet av livsmedelskontrollen, eller man skaffar i varje fall inte särskilt gynnsamma förutsättningar för den genom att ta ut en avgift som inte motsvaras av utförd kontroll. Det kan inte kännas särskilt bra för dem som drabbas av avgiften att de måste betala en 145 sådan utan att få någonting tillbaka. Det är synd, för vi skulle behöva ett allmänt utbrett samarbete och positiv inställning till den utökade livsmedelskontrollen.

Herr talman! För tids vinnande skall jag bara i all korthet be att få yrka bifall till den moderata reservationen. Av den framgår att det goda arbetsmarknadsläget ger förbättrade förutsättningar för arbetshandikappade på arbetsmarknaden, att arbetsmarknadsutbildningen just på grund av det goda arbetsmarknadsläget har färre elever än tidigare år och att den totala ramen för utbildningsbidrag är 3 135 milj.kr. Därför, herr talman, ser vi moderater att det finns goda möjligheter att bereda ytterligare de 5 000 personer som är aktuella utbildning inom denna anslagsram, som riksdagen redan har beviljat.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande AU15 begärs ett anslag om 85 milj.kr. för 5000 handikappade som skall få arbetsmarknadsutbildning inom den reguljära utbildningsverksamheten. Vi tycker att det här är en mycket väsentlig arbetsmarknadspolitisk insats. Det gäller handikappade människor, och det gäller att utnyttja det goda konjunkturläge som vi har. Vi tycker att det är viktigt. En stor majoritet av utskottet instämmer i mitt yrkande om bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan.

Herr talman! Det ärende vi nu skall behandla har rubriken Vissa ändringar i planoch bygglagen m.m. Det gäller inga stora förändringar utan i huvudsak endast vissa förfaranderegler. Vi moderater har under årens lopp riktat skarp kritik mot den nya planoch bygglagen. Det hade kanske varit naturligt att nu åter föra fram våra olika förslag till förändringar av lagen. Vi har avstått från det, eftersom kammaren nyligen behandlat ett betänkande om de mer övergripande frågorna i PBL. Våra krav kvarstår självfallet, och vi avser att återkomma under den allmänna motionstiden. I propositionen och utskottets betänkande behandlas den i media tidvis till orimliga proportioner uppblåsta frågan om s.k. övernattningslägenheter. I departementsstencilen 1989:11 föreslogs långtgående ingrepp i fastighetsägares och hyresgästers rättigheter vad gäller dessa övernattningslägenheter. Förslaget, som kritiserades sönder och samman av remissinstanserna, har nu också spolats av bostadsministern. Det är bra. En annan fråga i betänkandet rör preskriptionsbestämmelserna vid olovlig kontorisering. Utskottsmajoriteten anser i likhet med bostadsministern att preskription inte skall ske så länge denna användning i strid mot givet bygglov pågår. Detta är enligt vår uppfattning orimligt. Det är ju inte ovanligt att en fastighet byter ägare. Då kan helt andra personer än de som bär ansvaret för en olovlig kontorisering komma att drabbas. Om man dessutom jämför med annan lagstiftning framstår det som ytterst märkligt att just ingripande vid olovlig kontorisering av bostadslägenheter skall kunna ske utan någon begränsning i tiden. Vi moderater anser liksom folkpartiets representanter att byggnadsnämndens möjligheter att ingripa mot olovlig kontorisering skall vara begränsade i tiden på det sätt som gäller i dag. Vi har också reserverat oss mot utskottets förslag vad gäller bygglovsprövning vid ändrad användning av bostadslägenhet. Majoritetsförslaget innebär att lagstiftningen skall ändras så att en byggnadsnämnd skall kunna vägra bygglov för en ändrad användning från bostad till kontor även om det i planbestämmelserna saknas bestämmelse om att kontor inte får anordnas. Kommunerna har i PBL det fulla ansvaret för detaljplaneläggning. Man kan reglera det mesta och in i detalj. Att ovanpå detta ge kommunerna rätt att förhindra bygglov för ändrat användningssätt, från bostad till kontor, även om kommunen vid planläggningen inte infört en sådan begränsning är horribelt. Om det i planbestämmelserna saknas bestämmelse om att bostad inte får ändras till kontor, måste fastighetsägaren självfallet kunna lita på att det innebär att åtgärden är godtagbar för kommunen. Detta är utifrån rättssäkerhetssynpunkt det enda rimliga. Den av majoriteten förordade lag 149 ändringen öppnar vägen för mygel och godtycke. Den ene fastighetsägaren får bygglov men inte den andre. Om en kommun vill förhindra att en bostad görs om till kontor, trots att detta inte är förbjudet i av kommunen fastställd gällande plan, skall kommunen tillgripa den väg som i dag gäller i alla andra plansammanhang. Man skall ta initiativ till en planändring. I den proposition som ligger till grund för utskottets betänkande föreslås också att tvångsförvaltningslagen skall utvidgas till att omfatta sådana fall då huset står tomt. Vi avvisar det förslaget. Enligt vår uppfattning är det fastighetsägaren som bär det fulla ansvaret för sitt hus. Det måste finnas mycket starka skäl för att tillgripa tvångsförvaltning och dessutom noggrant angivna förutsättningar. Det här förslaget uppfyller inte dessa krav. Det leder till godtycke och ökad rättsosäkerhet. Herr talman! Bostadsministern föreslår att komplementbyggnader skall bygglovsbefrias utanför detaljplan och om de inte ingår i s.k. samlad bebyggelse. Det låter bra och är en liten bit på väg mot den generella byggrätt som vi anser skall gälla utanför planlagt område. Däremot är det helt oacceptabelt att kommunen skall kunna ta tillbaka denna bygglovsbefrielse genom att införa bygglovsplikt via områdesbestämmelser. Vi har därför föreslagit att planinstitutet områdesbestämmelser skall avskaffas. Då vet alla människor vad som gäller. Vill en kommun av någon anledning reglera byggandet utanför planlagt område, får man tillgripa den gängse metoden. Man upprättar detaljplan. Herr talman! Jag vill också med några ord förklara varför vi moderater inte har stött centern vad gäller reservation nr 9, angående friggebodar inom planlagt område, dvs. på villa-, radoch kedjehustomter. Inom område med detaljplan gäller följande: Fastighetsägaren har alltid rätt att bygga i enlighet med planen. Det kan gälla omoch tillbyggnader, komplementhus som garage, stora förråd, bodar m.m. Byggnadsnämnden kan således inte säga nej. Bygglovet är till för att tillse att bestämmelser om hållfasthet, brandskydd, m.m. uppfylls samt att byggandet inte inkräktar på grannes rättighet. Däremot kan byggnadsnämnden genom att införa bestämmelser i en plan reglera byggnadernas utformning, storlek och antal in i detalj. Man kan förhindra tillbyggnader, byggande av veranda men också uthus, friggebodar och annat. Det sker genom planbestämmelser och s.k. prickning av mark. Den som har en tomt inom ett i plan hårt reglerat område kan trots dessa bestämmelser få bygglov i strid med planen. Det sker då helt på byggnadsnämndens villkor genom beslut om s.k. mindre avvikelse. Man är helt utlämnad till byggnadsnämnden och kan inte överklaga vägrad dispens. En utökning av ytan för bygglovsbefriade friggebodar från 10 till 16 kvm inom planlagt område låter vid första påseende som en ökad frihet för fastighetsägarna. Så är det inte. Risken är uppenbar att resultatet blir att kommunerna i sina detaljplaner än mer än vad som sker i dag reglerar vad fastighetsägaren får göra. Det kommer därför att leda till att fastighetsägarens rättigheter att nyttja sin fastighet beskärs. Resultatet blir då precis motsatsen till vad vi önskar. Vi moderater har alltid hävdat att detaljplanerna skall reglera så litet som möjligt, och därmed ge fastighetsägare största möjliga frihet att nyttja sin fastighet på det sätt vederbörande finner bäst — oavsett vad det är man vill bygga. Detta framhöll vi i vår reservation till bostadsutskottets betänkande angående PBL. Något stöd för detta fick vi inte av detta. Centern ingår dessutom i den utskottsmajoritet som anser att den bygglovsbefrielse som ges utanför planlagt område skall kunna tas tillbaka av kommunen genom s.k. områdesbestämmelser. Om man, som vi moderater, verkligen vill ge alla de småhusägare som bor inom planlagt område ökad frihet att nyttja sin fastighet, krävs helt andra förslag, något som vi återkommer till under den allmänna motionstiden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5, 6, 8 och 10 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar har rubriken Vissa ändringar i planoch bygglagen m.m. Planoch bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987 efter nära 20 års förarbeten. Som underlag för regeringens proposition har delvis legat en rapport sammanställd av boverket och lantmäteriverket, som tillsammans med företrädare för Kommunförbundet och bostadsdepartementet samlat in erfarenheter om PBL från fältet. Vi i centern anser det vara ett riktigt grepp att gå ut i länen och samla in synpunkter på hur den nya PBL-lagen fungerar. Det har gjorts på ett föredömligt snabbt sätt. Det är givetvis viktigt att göra förändringar, när det visar sig att lagen inte fungerar på det sätt som avsetts. Om de förändringar och förtydliganden som finns i propositionen, och som har till syfte att förenkla planarbetet, råder en bred politisk enighet. Men jag tror att det är nödvändigt att sittande regering med jämna mellanrum återkommer till riksdagen med förslag till förändringar i form av förenklingar och förtydliganden allteftersom ytterligare erfarenheter av PBL-lagen insamlats från fältet. Jag går nu över till att beröra några avsnitt av betänkandet och centerns reservationer. I betänkandet behandlas övernattningslägenheter. Frågan är hur dessa skall kunna ställas till bostadsmarknadens förfogande. Regeringsförslaget innebär att det mellan fastighetsägare och kommuner träffas frivilliga överenskommelser, som syftar till att friställa övernattningslägenheter för bostadsmarknaden. Vi i centern tycker förslaget är bra, men det behöver kompletteras. Det måste vara lockande för företagen att släppa ifrån sig sina övernattningslägenheter. Därför kan det vara lämpligt att kommunerna i samarbete med intressenter i branschen tillskapar särskilda övernattningshotell med rum som företagen kan hyra till ett förmånligt pris. För att kommunerna skall kunna förverkliga denna idé kan vissa stimulansåtgärder behöva vidtas. Vi i centern anser att regeringen närmare skall undersöka vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Målsättningen för regeringen måste ju vara att företagen släpper ifrån sig så många som möjligt av sina övernattningslägenheter till bostadsmarknaden. På en del håll, särskilt i storstadsområdena, finns problem med att lägenheter står outhyrda, trots att efterfrågan på bostäder är mycket stor. Enligt nu gällande bostadsförvaltningslag kan hyresnämnden besluta om särskild förvaltning av en fastighet antingen i form av förvaltningsåläggande eller ännu hårdare tvångsförvaltning. Hyresnämnden får besluta om särskild förvaltning om fastighetsägaren försummar vården av fastigheten eller underlåter att vidta angelägna åtgärder för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. I propositionen föreslås nu en utvidgning av lagens tilllämpningsområde. I vår centermotion föreslår vi en annan lösning. Vi föreslår att det i stället införs möjligheter till vitesföreläggande. Vi vill ha kraftiga vitesbelopp i de fall fastighetsägare låter fastigheten stå outnyttjad utan bärande skäl och det är uppenbart oförsvarligt att lägenheterna står tomma. Majoriteten har tydligen fastnat för vårt förslag och kompletterat propositionen med våra tankegångar i form av ett tillkännagivande till regeringen. Jag vill säga några ord om åtgärder mot olovlig kontorisering. Ett allvarligt problem först och främst i storstadsområdenas citykärnor är den olovliga kontoriseringen. Det krävs bygglov för att bygga om en bostadslägenhet till kontor eller att använda en bostadslägenhet som kontor. Men det har under årens lopp skett en omfattande smygkontorisering utan byggnadsnämndens vetskap. Vi i centern accepterar propositionens förslag eftersom det syftar till att öka tillgången på bostäder. Vi tycker att det är angeläget, särskilt med hänsyn till rådande bostadsbrist, att smygkontorisering stoppas och olovligt kontoriserade bostadslägenheter återställs till bostadslägenheter. Det är nödvändigt att i den här frågan driva en hård kommunal linje. Men det förutsätter samtidigt att behovet av kontorsytor kan tillgodoses på annat sätt. Vi i centern eftersträvar ett närsamhälle, där det är nära mellan bostad och arbete, nära mellan bostad, skola, daghem och fritidshem, närservice över huvud taget. Därför vill vi att tillkommande kontorsytor om möjligt inte lokaliseras till de mest centrala delarna av storstäderna. Vi vill lägga tillkommande arbetstillfällen nära människorna, till områden där det är ont om arbetstillfällen. I ett särskilt yttrande har vi framfört betänkligheter när det gäller att slopa preskriptionstiden. Vi i centern anser principiellt att möjligheten att ingripa inte bör vara ”evig”. Vi hoppas att efter hand få ta del av en redovisning om hur de föreslagna ändringarna har utfallit, och vi avser då att återkomma med förslag till utformning av regler som tillgodoser vår uppfattning. I reservation nr 9, som bygger på en centerpartimotion, behandlas storleken på lovfria komplementbyggnader. Enligt tidigare bestämmelser får högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset uppföras utan bygglov. Till komplementbyggnader räknas fristående uthus, garage och andra mindre byggnader. I regeringspropositionen föreslås en ändring. Nu föreslår regeringen att komplementbyggnader utanför samlad bebyggelse oberoende av storlek bör bygglovsbefrias i omedelbar närhet av bostadshus. Om man går närmare tomtgränsen än 4,5 m måste grannarna ge sitt medgivande. Vi i centern tycker att förslaget är bra. Men vi vill gå ett steg ytterligare. Vi tycker att det borde bli möjligt även för dem som bor inom samlad bebyggelse och inom detaljplanelagt område att utan bygglov bygga något större. Genom en ändring i PBL från 10 m? till 16 m? ökas komplementbyggnadernas användningsområden. Dessutom tror vi att möjligheterna vidgas till att ge byggnaderna en tilltalande utformning. Vi i centern är mycket förvånade över att vi inte fått ett starkt stöd från övriga partier för vår motion. Vi tycker att det är ett bra och väl genomtänkt förslag. Förra gången hade vi stöd från både moderaterna och folkpartiet, men nu har de båda partierna kastat sig i famnen på socialdemokraterna. Enligt PBL 8 kap. 1§ krävs bygglov för att ”ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts”. Hur är det då med återkommande säsongsmässig ändrad användning? Där är det oklarheter i lagstiftningen, och därför borde ett förtydligande göras i PBL-lagstiftningen. Det förekommmer att många ekonomibyggnader, som normalt används för förvaring av lantbruksprodukter, säsongsmässigt används för annat ändamål t.ex. uppställning av husvagnar, lagring av industrivaror m.m.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
Herr talman! Nej, Birger Andersson, vi har inte kastat oss i famnen på socialdemokraterna. Det förslag som centern nu kommer med gäller inom planlagt område. Förklaringen till tillkomsten av friggebodarna är att kommunerna började tillgripa en metod där man i detaljplaner reglerade mer och mer. Då kom förslaget om att ändå skapa någon liten frihet för människorna, dvs. friggebodlagen. Vi moderater vill göra något vida mer för att ge människorna rätt att bygga vad de vill ha — vilket inte alltid enbart är en friggebod — nämligen begränsa alla dessa detaljregleringar av detaljplanerna, så att människorna kan bygga vad de verkligen behöver. Det är inte säkert att det endast är en friggebod. Det kan vara att bygga till eller bygga om sitt hus eller att bygga till garaget osv. Det är den vägen vi vill gå för att skapa en verklig frihet för människorna att bygga. Om ni i centern, Birger Andersson, vore för denna verkliga frihet och vi moderater skulle stå för en annan linje, varför har ni sagt att utanför planlagt område, dvs. ute i rena glesbygden, skall den bygglovsbefrielse som nu införs kunna tas tillbaka genom ett enkelt beslut om områdesbestämmelse? Om ni verkligen vill ha frihet borde ni ha betonat det inte minst för glesbygden.
Herr talman! Visst, Knut Billing, har moderaterna kastat sig i famnen på socialdemokraterna. Det är tråkigt att Jan Sandberg inte är här i kväll. Jag skall be att få läsa upp vad Jan Sandberg sade förra gången vi diskuterade detta under hösten, nämligen onsdagen den 18 oktober. Jan Sandberg var så förtjust i detta att han t.o.m. ville ta åt sig äran av vår centermotion. ”I detta betänkande har vi också föreslagit att de populära s.k. friggebodarna skall kunna uppföras med nuvarande regler, men att de skall kunna ha en yta på upp till 16 m?. Om detta förslag genomförs skulle deras användningsområde öka och möjligheterna att ge dessa byggnader en mer tilltalande utformning.” Så sade Jan Sandberg, som Knut Billing känner mycket väl från bostadsutskottet, onsdagen den 18 oktober 1989 i denna kammare.
Prot. 1989/90:45 Herr talman! Jag vill återigen säga att det viktiga var att få bort denna 13 december 1989 bygglovsplikt i första hand utanför planlagt område. Sedan gäller det attse. TIG till att inom planlagt område få en minskad detaljreglering och en totalt sett ökad frihet när det gäller byggandet för människorna. Det var nog så, Birger Andersson, att det var det först sagda som var det tänkta, nämligen att socialdemokraterna har anslutit sig mera till den linje som moderaterna står för.